Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande nr 47. Detta betänkande överensstämmer i huvudsak med skatteutskottets betänkande nr 25. Den enda skillnaden är att det yrkande som ställdes under den förra debatten och understöddes av samtliga partier har inarbetats i skatteutskottets betänkande nr 47.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 2. Den går i korthet ut på att ge enskilda människor ökade möjligheter att lämna stöd till ideella, religiösa och fackliga organisationer för insatser i u-länderna.

Fru talman! Utskottet riktar viss kritik mot regeringen för att ett tillfredsställande beslutsunderlag inte har lämnats i propositionen. Jag vill som ansvarigt statsråd ge några kommentarer till utskottets skrivning i detta avseende. Ackordsförhandlingarna för en finansiell rekonstruktion av Vänerskog var mycket komplicerade och tidsödande. I realiteten förelåg ingen uppgörelse i frågan förrän på eftermiddagen den 23 december, och trycklov för vederbörande proposition måste ges vid lunchberedning med regeringen samma dag. Ackordsförhandlingarna hade väckt stor uppmärksamhet och kom att ske med maximal öppenhet. Ingen kan alltså ha svävat i okunnighet om statens engagemang i frågan. Från industridepartementets sida har vi också strävat efter att fortlöpande tillhandahålla allt beslutsunderlag för utskottet. Det har följaktligen varit ett flertal kontakter i detta syfte mellan handläggare på departementet och utskottets kansli. Jag beklagar uppriktigt att det i detta speciella fall inte varit möjligt att i propositionen presentera ett mera fullödigt beslutsunderlag.

Fru talman! I det här betänkandet behandlas rätten till arbete för människorna i Åmotfors och Rottneros i Värmland.

Jag vet att vi är sent ute. Auktion och spekulation över de anställdas huvuden sattes i gång sedan Vänerskogs styrelse hade beslutat att de båda bruken skulle läggas ned. Rottneros är sålt och turerna kring Åmotforsförsäljningen fortsätter. Motionerna ingår i ett större perspektiv. De hänger samman med motionerna 847, 848, 849 — en rad konkreta förslag för att rädda jobben och utveckla länets industri i stället för att låta den avvecklas. Det är inte jag personligen som har suttit i arbetsrum H 6:3 i det här huset och funderat på egen hand. Förslagen och motiveringarna är resultatet av ett brett arbete inom vpk:s partiorganisationer i Värmland, med deltagande av fackligt aktiva kamrater från de berörda krisorterna, människor med förankring i de problem som det handlar om. Det är inte fråga om att istadigt försvara att de värmländska arbetarna och tjänstemännen skall ha kvar precis de arbetsuppgifter som de har i dag eller att bruken skall fortsätta att Nr 116 producera samma varor som hittills. Förändringar har hela tiden inträffat, alltsedan industrin byggdes upp. Det är fråga om att förändra industrin i Värmland på de arbetandes villkor och på de värmländska kommunernas villkor. En bärande tanke bakom alla dessa förslag är att i första hand stoppa nedläggningar och inskränkningar i syfte att vinna tid och få andrum för att utforma alternativ för värmlänningarnas väl — inte för storbolagens — för här finns en uppenbar motsättning mellan motstridiga intressen. Vänerskog är förvisso inget storbolag i denna mening. Det kan t.o.m. förtjäna påpekas att tanken på ett skogsböndernas industriföretagande i Värmland som en värdefull motvikt till de stora bolagens utplundring av landskapet faktiskt också föresvävade de värmländska kommunisterna, när de skrev program för länet i skuggan av bruksdöden och nedläggningsvågen i slutet av 1960-talet. Det var innan Vänerskog var påtänkt. Självfallet gör jag därmed inte anspråk på att det var mina partikamrater i länet som var först med tanken på ett Vänerskog och därmed skulle ha äran av detta skogsägarnas bolag. Men vi får se detta som led i en strategi för att värna en värmländsk industri i värmlänningarnas intresse. Det är en industri som skall ge värmlänningarna arbete och ha förankring i långsiktiga värmländska intressen. Det såg länge ut som om en någorlunda framkomlig väg skulle vara att bygga upp ett av småfolket i länet kontrollerat industriföretag, baserat på skogsråvaran. Vänerskog har aldrig haft tillgång till stora ackumulerade kapital som de stora bolagen Uddeholm och Billerud. Konkurshotet har länge varit överhängande. Värmlands skogsägande småbrukare har inte kraften — ens med aldrig så stort uppbåd av inbördes solidaritet — att sätta till det kapital som skulle krävas för en industriell förnyelse på Vänerskogs grund. Skogsägarindustrin har ju också på andra håll i landet under den senaste krisen slaktats och slukats upp av de stora bolagen och de mäktiga finansintressena. Kortsiktiga förtjänster på den sinande skogsråvaran är angelägnare för dessa intressen än framtiden för glesbygd och bruksorter i Värmland och i andra regioner. Arbetet bakom vpk:s Värmlandsmotioner till årets riksmöte är ett politiskt försök att ange riktlinjer och anvisa vägar ur den regionala krisen. Vpk är inget politiskt serviceföretag som strör omkring sig löften. Våra motståndare gör trägna försök att förlöjliga oss genom att framställa oss som ansvarslösa opportunister som lovar mycket och mer än andra därför att det inte ser ut som om vi skulle kunna få makten. Men vårt mål är att vara ett aktionsparti, som sätter i gång en rörelse bland de många och länkar in denna rörelse mot en socialistisk framtid. I dag är det allt överskuggande målet att bryta en utveckling som hotar vår framtid — vår gemensamma framtid. Därför lägger vi fram krav på åtgärder som skulle göra det möjligt för de många människorna utanför vårt parti, av vilka många inte heller är med i andra partier, att tillsammans ge sig in ett långsiktigt ansvarstagande för industrins framtid. 89 I natt röstade vi om de regionalpolitiska förslagen. Därmed avfärdades i snabb takt en hel rad av de förslag som vi har framställt. Många av dessa förslag intresserade inte heller den socialdemokratiska delen av oppositionen. Jag vill här framför allt rikta uppmärksamheten på demokratifrågan när det gäller kampen för jobben, det politiska arbetet för rätten till arbete. När vi ställer kravet att jobben skall vara kvar tills de arbetande har fått göra fackliga motutredningar, så är inte vår föreställning den att fackföreningarna och till dem knutna forskare skulle göra bättre utredningar än dem som bolagens experter och statliga experter har gjort med de mål som dessa andra utredningar har haft. Tanken är ju att dessa motutredningar skulle få helt andra mål och syften än bolagens och statens genom att vara styrda av de anställdas och deras hemkommuners intressen. Dessa intressen är folkflertalets intressen. De är de samhällsekonomiska intressena ställda mot de kapitalistiska intressena. Det är just i den meningen de demokratiska intressena är ställda mot fåtalets intressen. Mot den bakgrunden, fru talman, är det ett klart övergrepp mot demokratin att regeringen låter industrinedläggningarna och ägarbytena få fortsätta, genom beslut över de anställdas huvuden, och att man månad efter månad skjuter upp sitt eget åtagande att åtminstone från sin horisont politiskt och ekonomiskt genomlysa den svenska skogsindustrins framtidsmöjligheter. Jag har sagt det förut i en debatt med industriministern, och jag säger det än en gång: Medan gräset gror dör kon. Nu fortsätter jobben att försvinna, och nu fortsätter den regionala obalansen att förvärras, utan att regeringen ingriper och formulerar en industripolitik. Även om landets arbetare och tjänstemän inte har mycket gott att vänta sig av en industripolitik som formuleras av en regering i kapitalägarnas tjänst, så skulle dock en proposition om skogsindustrins framtid ge åtminstone riksdagen en chans att diskutera frågorna och arbetarpartierna de hektiska fjorton dagarna att formulera sina alternativ. Alternativen skulle då kunna få förankring i de arbetandes och folkflertalets intressen. När nu inte den borgerliga regeringen förmår att utforma en industripolitik, så borde de många berörda människorna på krisorterna och krislänen få tid på sig att skapa alternativ. Men i stället åker borgerliga politiker och statsråd ut och talar hurtfriskt till de arbetslöshetshotade människorna. Man säger att de skall arbeta mer och hjälpa till att arbeta Sverige ur krisen. Vilket blodigt hån är inte det mot landets löntagare, som redan har böjt sig och accepterat stora reallönesänkningar och försämrad samhällelig service. Men värst av allt i denna politikernas passivitet och detta knäfall inför de mäktiga, kortsiktiga kapitalintressena på folkets bekostnad är vissa ledande socialdemokraters intresse av att de som nu har arbete skall öka sin arbetstid. Det är nedslående att se den uppenbara frånvaron av socialdemokratiskt intresse för den växande opinionen bland de nedläggningshotade industri ernas anställda att ta saken i egna händer, sätta sig ned och studera sina Nr 116 företags framtidsmöjligheter, skaffa fram material och bearbeta det tillsam Torsdagen den mans med forskare samt diskutera och lägga fram alternativ. Inte med ett 9 april 1980 enda ord berör socialdemokraterna kraven på att fackliga motutredningar skall avvaktas. De nämns inte i någon av de många marginella reservationerna. Socialdemokratiska politiker går ut med slagordet demokratisk socialism. Begreppet är precis lika giltigt för vänsterpartiet kommunisterna, i den mån det verkligen handlar om socialism eller om socialistiska mål — strategiska och medvetna, om än i ett aldrig så långsiktigt perspektiv. Det är ju praktiken som ger oss möjligheterna — inte teorierna. Här har vi ju en chans att sätta i gång en rörelse mot demokratisk socialism genom att mobilisera många medlemmar i arbetarrörelsen att i sina egna direkta och närliggande intressen arbeta med alternativ till den borgerliga industripolitik som inte finns och den kapitalets strategiska industripolitik som de många nu får ta de hårda följderna av. Jag har nu i två ärendebehandlingar ställt den här frågan, och detta är den tredje: Varför vill inte socialdemokraterna ställa upp på förslag som är ägnade att bana väg för arbetarorganisationernas egna aktiviteter? Socialdemokraterna skulle ju t.o.m. själva kunna skörda äran av de resultat som fackföreningarna skulle kunna uppnå. Vi är nöjda ändå — vi är tålmodiga i vänsterpartiet kommunisterna. Fru talman! Jag yrkar bifall till motionerna 1020 och 1021.

Fru talman! Ärendet gäller ett tilläggsanslag på 150 milj.kr. till ramen för industrigarantilån. Det har ifrågasatts och diskuterats ganska utförligt i utskottet att man här har gått litet längre än vad som avses i riktlinjerna för dessa industrigarantilån. Lånen är ju i första hand avsedda för mindre och medelstora företag. Utskottet har i betänkandet lämnat en bakgrundsbeskrivning.

Mot den bakgrunden och efter de upplysningar som har lämnats utskottet i ärendet har utskottet enhälligt ansett sig böra tillstyrka regeringens förslag. Vi ställer självfallet upp på de synpunkter om att säkra sysselsättningen i det aktuella området som den senaste talaren framförde här. Utskottet har emellertid ansett att den uppgörelse som träffats mellan enskilda företag och statens förhandlare i slutet av förra året är den bästa vägen för att trygga så mycket som möjligt av sysselsättningen på berörda orter i Värmland. Vi finner det inte möjligt eller lämpligt att förbjuda de åtgärder som denna rekonstruktion innebär. Då skulle man förmodligen åstadkomma nya 9 nedläggningar litet längre fram, som skulle vara till skada för sysselsättningen. Propositionens förslag och det rekonstruktionsförslag som ligger till grund för det innebär enligt utskottets mening en god grund för en stabil utveckling för Vänerskog och därmed för att bevara så många arbetstillfällen som möjligt. Med detta, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Detta ärende gäller formellt en post i tilläggsbudget II för innevarande budgetår. Det gäller ett anslag för täckande av förluster i anledning av statliga garantilån till mindre industrier, hotell o. d. Detta är allt vad som sägs i propositionen. Utskottet har blivit enigt, men jag vill gärna här uttrycka min förvåning över det sätt på vilket detta ärende har handlagts av regeringen. I en enda mening som behandlar ett yrkande om tilläggsanslag till småföretagen göms en affär som rör sig om 344 milj.kr. Jag vill mycket bestämt framhålla att på det sättet får det inte gå till. Regeringen får inte smyga fram och bara redovisa de här pengarna som tilläggsanslag för småindustri — och inte nämna de andra affärer som har skett i bakgrunden. Vi tycker att detta är mycket uppseendeväckande, och vi har därför tagit upp det. Vi har bett om förklaringar från departementet och fått dem. Vi har då fått en redogörelse för hela den vidlyftiga affär som Vänerskogsaffären utgör. Vi vill därför uttala en mycket bestämd protest och framhålla, att det inte får gå till så i fortsättningen. Men av två orsaker — dels därför att vi inte nu vill ställa till trassel för den värmländska skogsindustrin, där bekymren redan är stora, dels därför att vi har kunnat bli eniga med de borgerliga i utskottet om ett mycket skarpt uttalande — har jag inte något annat yrkande än utskottets. Jag vill alltså poängtera att vi från alla partier är överens om att det inte får vara på det här sättet. Jag vill understryka detta: Så får inte propositioner se ut!

Fru talman! Jag skall ta kammarens tid i anspråk något längre än de två tidigare talarna. Jag tycker att det finns en del principiellt viktiga aspekter på den här frågan. De finansiellt svaga skogsföretagen lämnar faktiskt inte riksdagen någon ro, de är verkligen något av en följetong sedan några år tillbaka. Detta är beklagligt, menar jag, i synnerhet som de står i stark kontrast till de företag i samma bransch — med i stort sett samma grundförutsättningar — som går bra. Dagens ämne — industrigarantilånens användning — illustrerar egentligen hur utomordentligt besvärligt det är att fortsätta en industriell stödpolitik. Det är inte bara medlen/pengarna som till sist tryter utan det är också uppfinningsförmågan — förmågan att finna lösningar och uppslag till hur staten tekniskt skall få fram pengar snabbt i akuta situationer. Det enhälliga utskottsbetänkandet är egentligen en konfirmation av ett regeringsbeslut som fattats under tidspress och i nödläge. För framtiden är det i sammanhanget bra att riktlinjerna för industrigarantilånen tas upp i Nr 116 propositionen om industripolitikens inriktning. Det kan bespara riksdagen Torsdagen den olust i liknande sammanhang. Ärendets vidare prövning från juridisk 9 april 1980 synpunkt är ju också föremål för konstitutionsutskottets behandling, varför jag inte vidare skall kommentera detta. Från moderat håll vill jag understryka att vi står bakom de förslag som är förelagda riksdagen dels i propositionen om NCB, vartill de 100 miljonerna i detta sammanhang hör, dels i tilläggsbudget II, till vilken de 50 miljonerna hör, nämligen de medel som beviljats som garanti till Vänerskog. Vi delar således uppfattningen att det är ändamålsenligt med statlig hjälp i de aktuella fallen med den angivna förutsättningen, nämligen att kraven på omstrukturering av industrierna och finansiell rekonstruktion av företagen är oeftergivliga. Denna målsättning är mycket viktig. Stödpolitiken måste få ett slut. Jag vill särskilt framhålla två skäl för detta: Dels det statsfinansiella läget — vi har helt enkelt inte råd att fortsätta på den inslagna vägen — dels de störningar som stöd åstadkommer ur konkurrenssynpunkt. Det är inte försvarligt att indirekt genom statlig stödgivning ge förutsättningar till konkurrensfördelar åt svaga och ibland dåligt skötta företag framför företag som klarar sig bra själva inom samma bransch. Utan tvekan är skogsbranschen särskilt känslig i detta avseende, beroende på att den är mycket kapitaltung och att det tar tid att få effekt av åtgärderna — samtidigt som det är svårt och dyrt att rätta till misstag. Man måste såväl från statsmakternas som företagens sida bedriva en väl genomtänkt politik. De företag som de senaste åren varit i blickpunkten är alla — så när som på ett — skogsägarägda eller f. d. skogsägarägda. Det skulle föra för långt att göra någon mer djuplodande analys av alla de faktorer som förorsakat de uppkomna svårigheterna. Emellertid är det angeläget att påtala den väsentliga skillnad som nu föreligger mellan å ena sidan Vänerskog och å andra sidan främst NCB, men även i viss mån Södra Skogsägarna AB. Vänerskog är den enda kvarvarande stora helt skogsägarägda koncernen. Detta innebär att då nu staten medverkat till finansiell rekonstruktion med, förutom de 50 miljoner vi i dag talar om, hela 290 miljoner i eftergivna lån utan att gå in som delägare så vilar ett särskilt stort ansvar på ledningen för detta företag. Detta företag blir en prövning för hela lantbrukskooperationeniså motto att det blir en mätare på lantbrukskooperationens förmåga att, då hjälp till självhjälp beviljats, själv klara av industriell verksamhet i stor skala. Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av hur delägarnas-böndernas virke i framtiden skall säljas. Skall de även i framtiden dels försörja egna industrier, dels bjuda ut stora kvantiteter till olika industrier oavsett ägarform? Eller skall de tvingas överlåta sina industrier till staten med åtföljande långsiktiga virkesavtal och därmed på ett avgörande sätt förändra virkesmarknaden? Inte minst skogsägarna själva är betjänta av en konkurrens på virkesmarknaden mellan starka köpare. Genom att själva vara kvar som industriägare i någon omfattning medverkar de till balans på virkesmarknaden. Vänerskogs 93 fortsatta utveckling finns det således anledning att följa med stort intresse. Uppgifterna om rekonstruktionsarbetet inom Vänerskog visade, såväl vid uppgörelsen den 23 december 1980 som under januari och februari, handlingskraft och insikt om problemens omfattning. Spridda uppgifter i pressen under mars månad om svårigheter och störningar med avveckling och försäljning av vissa enheter inger oro. Då nu företagets likvida situation förbättras med 50 miljoner är det angeläget att rekonstruktionsarbetet bedrivs utan tvekan och med skyndsamhet. Slutligen, fru talman, vill jag återigen framhålla att de många direkta och indirekta ingripandena från statsmakternas sida under senare år inom industrin, med lån, bidrag och ägarkapital, över lag har varit betänkliga — för att inte säga olyckliga i många fall — och de bör få ett slut. Vi måste göra allvar av vårt uppsåt att återge marknadsekonomin dess livskraft.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

Fru talman! Vänerskogs rekonstruktion var bra för de områden i inte minst Värmland som den berörde. Det måste man vid det här tillfället ordentligt säga ifrån. Jag vill bara peka på de tider som har gått och säga att Vänerskog givit många i de bygderna sysselsättning. Vänerskog har också tagit på sig mycket stora sociala uppgifter. Om man skall uttrycka det rått och se det strängt från företagets synpunkt — och det kanske många vill göra — har Vänerskog t.o.m. gått väl långt. Att det har varit svårt i träbranschen vet alla som har följt den här frågan. Det är fler än Vänerskog som har råkat i besvärligheter. Jag skall inte försvara alla företagets åtgärder — jag har aldrig suttit med i ledningen för Vänerskog-— och visst kan de liksom andra ha gjort sina misstag. Det är sedan alltid lätt att vara efterklok — det är bara så. När 4 000 anställda höll på att bli utan jobb strax före jul 1980 och när kolossalt många beroende transportörer och andra företagare skulle ha förlorat pengar, då tycker jag att det enda riktiga var att staten gick in och genomförde en rekonstruktion. För detta vill jag ge regeringen ett erkännande och som värmlänning ett tack. Man kan anlägga de synpunkter som har framförts här i debatten, men jag vill ändå säga att den som på nära håll har följt vad som skett måste resonera som jag gör. Jag vill också gärna ha sagt än en gång att det finns nog andra som det har gått ännu sämre för. Vänerskog har påbörjat arbetet med rekonstruktionen av sin ekonomi. Försäljningen av Rottneros har skett. Människorna där hoppas nu att även om något färre personer än tidigare kan beredas sysselsättning, så blir det arbete framöver. Detsamma gäller Åmotfors och Rasco. Det kan hända att några arbetstillfällen försvinner i början även där, men följer man de beräkningar som gjorts skall arbetsstyrkan snart vara fulltalig igen, kanske större än förut.

Och detsamma säger han beträffande Rottneros. När man nu vet att det inte gick att driva företaget vidare på samma sätt som tidigare, måste det ske förändringar. Det arbetet är nu i gång. Skulle man skjuta upp genomförandet av detta och avvakta en aviserad helhetsplan för skogsindustrins framtid, då skulle allting raseras, vad jag kan se.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

Fru talman! Jag har svårt att förstå Bertil Jonassons förvåning. Jag är inte lika tacksam som han mot regeringen, eftersom mina anmärkningar faktiskt gäller underlåtenheten att för länge sedan lägga fram en helhetsplan för skogsindustrin. Det har varit aviserat sedan lång tid tillbaka att en sådan plan skulle utarbetas och föreläggas riksdagen. Det har inte skett. Redan i början av höstriksdagen 1979 ställde vpk-gruppen kravet att inga nedläggningar och inskränkningar skulle ske inom skogsindustrin förrän strukturplanen hade lagts fram. Det är mot den bakgrunden jag nu upprepar de här kraven.

Jag vet inte vad Bertil Jonasson har för belägg för att vårt förslag på något sätt skulle äventyra något som nu sker. Här gäller ju att vinna andrum för att kunna få de anställda och de fackliga organisationerna att vara aktiva och komma med ytterligare bidrag inför framtiden för skogsindustrin. Här utgör inte Åmotfors Bruk och Rottneros Bruk några undantag. De är också indragna i den svenska skogsoch träindustrin i dess helhet. Vad är det mot den bakgrunden för fel på vårt förslag? Vad är det som äventyras med att man inte gör några ytterligare inskränkningar förrän man har gjort den här helhetsöversynen? Det förstår inte jag.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten med att gå in på några resonemang om vilka planeringar och annat som man tidigare skulle ha gjort eller inte gjort; det är den vanliga visan och det kan vi lämna åt sidan vid det här tillfället, Raul Blächer. Nu har Vänerskog sålt Rottneros Bruk, Rasco och Åmotfors Bruk, och man håller där på att planera och bygga upp sin verksamhet. Företagen måste väl ändå få komma i gång med den. Om riksdagen beslutade så som Raul Bläöcher vill, skulle ju det bli omöjligt. Proceduren skulle ta tid, och det skulle kanske rasera alltihop och släcka intresset hos dem som jobbar med de här frågorna som ägare och företagare. Därför kan jag inte fatta nyttan med det här kravet, och jag håller socialdemokraterna räkning för att de i varje fall inte har gått på en sådan nit som Raul Blächers förslag.

Fru talman! Än en gång, Bertil Jonasson: Jag har inte fått något närmare besked om vad det är som raseras, om de anställda genom sina fackliga organisationer skulle kunna få hjälp med utredningar och få dessa utredningar inplacerade i ett övergripande sammanhang, precis som man har gjort när det gällde NCB och i många andra fall. Det finns alternativa utredningar, och man kan åtminstone kräva att de beaktas. Man kan få fram samhällsekonomiska bakgrunder, man kan sätta in både Åmotfors Bruk och Rottneros Bruk i ett samhällsekonomiskt sammanhang.

Jag har fortfarande inte fått något besked om vad som äventyras för de anställda och inte heller för ägarna. Jag delar dock Bertil Jonassons förhoppning att det skall gå bra för sysselsättningen och produktionen vid dessa bruk.
Fru talman! Raul Blächer säger att han inte kan förstå vad det är som skulle raseras vid ett bifall till hans motion. De nya ägarna, som nu är i färd med att planera verksamheten och som de anställda hoppas skall kunna klara sysselsättningen framöver, skall väl inte stoppas i detta arbete? Det skulle, vad jag kan se, bli följden av ett bifall till Raul Blächers motion — och det är detta som är det riskabla. Jag kan inte förstå att han inte begriper det. Resonemanget får gå hur det vill i ett vanligt skede, när man har tid på sig. Men på detta sena stadium är ett bifall till motionen omöjligt.

Fru talman! Det är inte utan intresse som jag har lyssnat till denna debatt, som visar i vilken omöjlig situation Raul Blächer har försatt sig. Raul Blächer för en demonstrationspolitik, typisk för vänsterpartiet kommunisterna. Men han har blivit överkörd av verkligheten. Det blev han faktiskt redan innan han väckte motionen. Här går nämligen staten in och räddar ett företag från konkurs. Det är ett statligt engagemang av det slag som herr Blächer, utifrån sina speciella utgångspunkter, borde vara tacksam för. När sedan Raul Blächer angriper den enskilda företagsamheten, blir han också överkörd av det faktum att det är enskilda företagare som går in och räddar två av Vänerskog dödsdömda företag, dels Rottneros Bruk, dels Åmotfors Bruk. I Värmland hoppas vi naturligtvis innerligt att även Åmotfors skall gå en trygg framtid till mötes— och det ser lovande ut. Vad mer kan man då begära? Ja, man kan trassla till det på det sätt som Raul Blächer här har gjort. Bertil Jonasson har försökt klargöra situationen för Raul Blächer, men denne har ännu inte kunnat förstå den. Det var med viss förvåning som jag lyssnade till det propagandatal som Raul Blächer höll inför en ganska glest besatt kammare. Talet hade gjort sig bättre ute i en valrörelse. Vi i riksdagen är knappast betjänta av att få den kommunistiska läran upprepad gång på gång. i Raul Blächer sade emellertid någonting som var så intressant att jag inte kan låta bli att återge det: Det är praktiken som ger oss erfarenheter — inte teorierna. Just det! Detta sägs i ett företagsekonomiskt sammanhang då vi debatterar näringslivet. Låt oss då visa på kommunismen i praktiken, om nu inte Raul Blächer själv har upptäckt den. Vad har man för levnadsstandard i de socialistiska och statskapitalistiska system som vänsterpartiet kommunisterna här företräder ideologiskt och handlingspolitiskt. Den levnadsstandarden ger knappast människorna mer än mat för dagen, eländiga bostadsförhållanden osv. Det är annorlunda i Sverige! Här har vi en marknadsekonomi, som vi i hög grad är beroende av även i Värmland, där vi tack vare enskilda företag dock har en mycket hög sysselsättningspotential. Det finns i alla fall ca 40 000 anställda i tillverkningsindustrin i länet. Att arbetslösheten relativt sett är hög beror på de alldeles speciella internationella konjunkturproblem som belastar just de basnäringar vi har i Värmland. Jag konstaterar, fru talman, att utskottet är enigt, och jag ber att få yrka bifall till dess hemställan.

Fru talman! Göthe Knutsons anförande är fullt av de vanliga propagandafraserna som förekommer i debatter med socialistiska motståndare. Han talar om ett statligt engagemang, som jag som vpk-are borde vara tacksam för. Det har över huvud taget inte någonsin från vpk-håll uttalats någon sorts tacksamhet för statliga ekonomiska engagemang i olika industrier i alla sammanhang. Tvärtom har vi mycket skarpt kritiserat en hel rad sådana stora statliga engagemang. Det är inte heller ett statligt företagande som föresvävar oss. Enskilda initiativ talar Göthe Knutson sig varm för när det gäller de båda bruken. Och jag har också sagt att även jag och vpk-arna i Värmland givetvis hoppas att produktionen vid dessa bruk skall leva kvar. Enskilda initiativ — om det inte bara skall vara en propagandafras — kan ju också innebära att de anställda är med, kommer med förslag, också för hela produktionens inriktning, får lov att arbeta med detta och får tillgång till de experter de kan behöva. Båda dessa motioner handlar om att ge de arbetande dessa möjligheter. Motionerna är inte alls någon utläggning av en kommunistisk lära. De har inte alls någon direkt anknytning till den marxistiska politiska ekonomin eller något liknande. Jag kan nog säga till Göthe Knutson i hur många debatter som helst oss emellan, att jag icke företräder några förhållanden i något annat land — lika litet som Göthe Knutson företräder förhållandena i Chile, Argentina, Sydafrika eller något annat land. Låt oss sluta med den typen av barnslig pajkastning i debatten. Båda våra partier verkar ju i Sverige och vill utveckla vårt svenska samhälle på den grund som vi redan står på. Just detta var också meningen med det som Göthe Knutson litet felaktigt citerade ur mitt inledningsanförande, dvs. att det är praktiken som ger oss möjligheterna och inte teorin. Det sade jag i ett sammanhang som gällde möjligheterna till en demokratisk socialism, och det var adresserat till socialdemokraterna i en framåtsyftande konstruktiv debatt inom arbetarrörelsen. Jag har fortfarande inte fått något klart belägg för att de krav som jag har ställt skulle äventyra någonting vare sig för de nya ägarna till Rottneros eller för de eventuella nya ägarna till Åmotfors. Vi vet ännu inte hur det går med Åmotfors bruk. Vänerskog har beslutat att lägga ner, och man har någon sorts förhandlingar som vi inte vet vad de innebär när det gäller försäljningen. Men det gäller att aktivera de många människorna, inte bara några få människor som kan syssla med KRESAM och kanske ge ett och annat tillskott i form av något mindre företag. Det gäller att ge många människor möjligheter att delta, att ge dem andrum att vara med och forma en industriell framtid. Den egentliga bakgrunden till den här diskussionen är ju att vår borgerliga regering inte har lagt fram den av regeringen själv aviserade propositionen om en strukturplan för hela den svenska skogsindustrin. Är den också någonting som kommer att äventyra produktionen och sysselsättningen inom svensk skogsindustri? Den frågan hoppas jag att jag kan få svar på av herr Jonasson och herr Knutson.

Fru talman! Jag skall av tidsskäl inte låta mig dras in i den debatt som Raul Blächer är ute efter; den debatten kan vi ta i annat sammanhang. Jag har för min del inte fört något som helst propagandistiskt tal. Jag har med mitt inlägg bara pekat på de praktiska vådorna av ett yrkande, som om det bifölls i dag skulle bli förödande för människor som planerar. Det skulle därmed också i hög grad äventyra sysselsättningen för många. Så förhåller det sig, Raul Blächer, även om Raul Blächer själv inte har förmågan att begripa det.

Fru talman! Det är litet besvärligt att från bänken debattera med en bänkkamrat; därför tar jag talarstolen i anspråk även om det bara är för ett kort ögonblick. Det gäller att aktivera de många människorna, säger vpk:aren Raul Blächer. Tänk om han ändå hade velat vara med och stimulera till sådan aktivering av många människor som kan ge arbete, som kan skapa företagsamhet! Vi behöver massor av aktiviteter i detta land, men inte sådana aktiviteter som att utreda och sitta på möten av olika slag. Den aktivitet som Raul Blächer är ute efter i sin motion skapar inga jobb. Inflytande har man i högsta grad. Ingen påstår att facket inom Vänerskog inte har fått ett tillräckligt inflytande. Att man har fått det har man klart och tydligt redovisat i uttalanden i pressen. Det är inte statligt företagande som tilltalar oss, säger Raul Blächer. Antingen har han nu sprungit ifrån hela sin ideologi och sina motioner eller också har någonting annat hänt. Slutligen detta med strukturplaner. I eftermiddags kunde vi höra industriminister Åsling konstatera — och jag skulle vilja instämma i vartenda ord av vad han sade — nämligen att strukturplaner ger ingen sysselsättning. Det är i princip endast genom att planera på ett vettigt sätt för näringslivet, genom att ge näringslivet förutsättningar för att i så stor frihet som möjligt expandera i en marknadsekonomi som man kan skapa de bästa förutsättningarna för näringslivet. Strukturplaner är detsamma som centralistisk politik. De kan passa i ett statskapitalistiskt system. Kommunistisk politik praktiseras i länder i öst, och där vet vi hur det ser ut i praktiken.

Fru talman! För Göthe Knutsons upplysning skall jag ge några exempel på statskapitalistiska företeelser. Svenska Varv och SSAB t.ex. — det är statskapitalism. Men det är inte någonting som socialister strävar efter. I ett socialistiskt samhälle kan man ha många olika typer av företag. Det väsentliga är att företaget är samhälleligt och folkägt och att man har kommit bort ifrån den kapitalistiska ekoromin med dess störningar, återkommande kriser, planlöshet m.m. Om det nu är så, att industriministern har sagt att strukturplaner är förkastliga, bör han ju också deklarera här i kammaren att det inte blir någon strukturplan för skogsindustrin. En sådan är ju vad många väntar på, eftersom den har aviserats sedan två år tillbaka. Jag skall inte förlänga debatten, men ett par ord till Bertil Jonasson. Fattningsförmågan äger vi kanske i samma grad. Det är helt enkelt fråga om olika uppfattningar.

Herr talman! De s.k. sexklubbarnas verksamhet har debatterats under en följd av år. Vpk har lika länge krävt ingripanden mot denna verksamhet, främst på grund av dess kvinnoförnedrande karaktär. Det finns ingen som helst anledning att kvinnoprofitörerna skall få fortsätta att härja. Det är till men för jämställdhetsarbetet i stort, och det är till men inte bara för kvinnorna utan också för männen. Under våren har prostitutionsutredningen presenterat sin rapport, och den bekräftar till fullo de synpunkter som inte minst kvinnorörelsen och kvinnoorganisationerna länge fört fram. Jag skall här i korthet ta upp några. Man framhåller att sexklubbarna befrämjar och underbygger ett ojämlikt synsätt som borde vara främmande för alla partiers strävan till jämställdhet och jämlikhet. Sexklubbarna har negativa sexualpolitiska konsekvenser. Kvinnorna förvandlas till objekt — varor som kan säljas och köpas hur som helst. Sexklubbarna befordrar ojämlikhet mellan män och kvinnor också på andra sätt, bl.a. arbetsmarknadspolitiska. Klubbarna som arbetsplatser handlar om att marknadsföra kvinnokroppar och utseenden. Vi vet att kvinnor har sämre möjligheter på den vanliga arbetsmarknaden än männen. De är lågavlönade, de är hänvisade till ett fåtal yrken, och de har ofta deltid. Men de tillerkänns ändå ett visst yrkesvärde och en yrkeskunskap. Sexklubbarnas kvinnourval däremot grundar sig enbart på kroppar och utseenden, och efter ett fåtal år slås kvinnorna ut. Kunskap och arbetsför måga har föga med den här branschen att göra. Mer skulle, herr talman, kunna sägas om detta, men på den punkten vill jag hänvisa till vår motion och till den utredning som har lagts fram. Nu finns det emellertid en annan aspekt, som lätt glöms bort i sammanhanget, och det är kopplingen mellan sexklubbarna och den ekonomiska brottsligheten. Det är ingen tillfällighet att många människor som jobbar i lagens utmarker eller utanför lagen håller på med denna verksamhet. Det är klart dokumenterat inte bara i prostitutionsutredningens rapport utan också i Svarta affärer från Malmö, i den rapport som lagts fram av Stockholms socialförvaltning och i rapporter från brottsförebyggande rådet. Jag vill då gå ner på en mer konkret nivå. Jag har varit ute en hel del och kollat den s.k. barnnöjesbranschen i Stockholm. Jag har försökt klarlägga dess relationer till den ekonomiska brottsligheten och till sexklubbarna. Under det senaste året har det avslöjats en hel del skumt och hårresande om t.ex. Fonzies. Vad som däremot inte kommit fram är ägarens mycket nära förbindelser med personer som i åratal varit föremål för polisutredningar om skatteflykt, bedrägerier, porr, sex och videovåld. F. ö. har en del av dem — åtminstone en — dömts, en har häktats, och en har försvunnit utomlands. Lido — ett annat ställe i mina kvarter på söder — förvandlades från att tidigare ha varit ett porrställe till att bli ett knattedisko, där man försökte lura barn från Stockholms barnstugor att i en mycket kommersiell, nattklubbsliknande miljö dansa disko på eftermiddagarna till höga kostnader. Samtidigt öppnade den tidigare ägaren, sexkungen, en ny sexklubb några kvarter längre bort. Polisen medgav att han fick flytta över sexklubbstillståndet från Lido till detta nya ställe trots att man var medveten om att han hade omfattande skatteskulder och var inblandad i diverse annat. Jag såg i tidningen häromdagen att Lido åter skall förvandlas till sexklubb. Bobbadilla är ett annat ungdomställe, hårt kritiserat av inte minst de sociala myndigheterna i Stockholm. Det ägdes tidigare av en Bernadottare, som när det började blåsa snabbt avyttrade stället till en producent av porrtidningar som häromdagen i massmedia utpekades för att ha gett ut eller fortfarande ger ut den vedervärdiga barnporrtidningen Fifteen. Man kan naturligtvis fråga vad jag vill ha sagt med detta. Ja, att döma av vad jag har kunnat finna ut är de som driver sexklubbar också djupt engagerade i kommersiell exploatering av barn, de är inblandade i skattefiffel, bedrägerier och allsköns annan ekonomisk brottslighet. Det är svårt, för att inte säga näst intill omöjligt, att följa upp hur de här pengarna tvättas rena i fastighetsbranschen och på annat sätt. Utskottet skriver i sitt betänkande att det kommer ett lagförslag. Vad det innehåller vet vi inte. Jag har, herr talman, väldigt svårt att förstå varför vi skulle behöva vänta. I januari 1980 väckte jag en motion om att kommunerna skulle få vetorätt mot olämpliga ungdomsmiljöer. Ett år senare, i januari 1981, bifölls denna motion. Men det var uppenbarligen först när Karl Boo blev överfallen — mycket riktigt på Söder igen — som det började bli litet fart. Man frågar sig om Inger Lindquist också skall bli överfallen innan regeringen inser att något måste göras. Annars har ju Inger Lindquist tyvärr uttalat mest positiva erfarenheter, enligt vad som sägs i massmedia, efter egna besök på porrklubbarna. Herr talman! Jag skulle i och för sig kunna tänka mig att avvakta med att yrka bifall till vpk:s motion, om jag visste att polisen agerade. Men det är en aspekt som oroar mig djupt. Om nämligen polisen i Stockholm, Göteborg och andra städer ingrep, som den gjort i t.ex. Malmö, skulle inte problemet vara så stort som det är i dag. Vad gör polisen i Stockholm? Varför lät man den här sexklubbskungen få tillstånd att öppna ytterligare en sexklubb, trots att man var medveten om skattefifflet och skatteskulderna? Varför ingrep man aldrig mot Fonzies? Man hade möjlighet att vägra öppethållandetillstånd och liknande. Och efter överfallet på kommunministern i spelhallen på Skånegatan på Söder konstaterade en av poliserna lakoniskt: Vi kan ingenting göra. Beror detta på att polisen är insyltad djupare än enbart i själva spelhallsverksamheten? Vi vet ju alla att den är med och driver Alexander Lucas. Varför annars denna flathet? Jag tycker att vi behöver en lagstiftning snabbt, och jag är övertygad om att många här i kammaren tycker detsamma. Med detta vill jag yrka bifall till motion 1187.

Herr talman! Jag vet att det finns de som menar att den är smått löjlig som försöker bekämpa en företeelse som alltid har funnits — prostitutionen, världens äldsta yrke, som man ibland vill kalla det för att göra det litet spännande och pittoreskt. Man gör det väl gärna om man själv har en solkig trasa med i byken. Vi kan naturligtvis inte utrota prostitutionen. Vi kan inte heller utrota dråp, mord och stöld. Men ingen vill väl påstå att det är lämpligt att underlåta att beivra sådana företeelser. Och vi beivrar dem också. Men könshandeln — som jag gärna vill kalla prostitutionen för; jag tycker att prostitution är ett alldeles för fint ord för en så grov hantering, eftersom det verkligen rör sig om människohandel — är ju den mest förnedrande handel som kan försiggå mellan människor. Resonemanget att vi är fria människor och att vi har rätt att välja vad vi vill och vegetera där vi önskar i den flora som står oss till buds är fullständigt felaktigt. Den här företeelsen gäller inte fria människor. De flesta av de flickor som är involverade i sådan verksamhet har tillhört och tillhör fortfarande kategorin barn som far illa och kommer från miljöer som inte har utgjort något stöd för dem och som inte har givit dem någon kärlek. Prostitutionen är någonting av det mest nedbrytande som dessa unga människor kan råka ut för, och vi vet också att många människoliv ödeläggs genom den. Prostitution och narkotikamissbruk är också på något sätt förutsättningar för varandra: flickan måste knarka för att stå ut med den ene efter den andre av kunderna, och hon måste prostituera sig för att kunna skaffa knark. Den kusliga cirkeln är mycket vanlig. Allt detta inser vi väl också, men samhället gör förfärande litet för att råda bot på det. Maken till hyckleri får man söka efter i samhället. Å andra sidan godtar vi inte den här fläcken — denna skönhetsfläck, som en behagade kalla det — utan vill få bort den från storstadskartan. Men samtidigt är ju prostitutionen legaliserad till väldigt stor del — bortsett från kopplerisidan. Vi vet att somliga individer tjänar grova pengar på den verksamheten, men det är ändå inte fråga om någon beskattning, trots att det är en legal verksamhet. Vi anser att socialvårdare och polis skall bekämpa könshandeln, men vi ger dem inte något lagligt stöd för den delen av deras arbete, utan de måste ofta bluffa. De får exempelvis åberopa ganska meningslösa lagrum som gäller hälsovårdsstadgar, trafiksäkerhetslag och sådant för att få anledning att ta kontakt med dem som utövar verksamheten. Vi ger alltså inte våra socialarbetare och poliser det stöd de behöver. Det är därför beklämmande att höra Eva Hjelmströms kritik mot dem som ändå försöker att göra något. Så stor är min erfarenhet av polisen — i varje fall av polisen i den storstad jag kommer från — att jag vet att den griper alla chanser som finns att med lagens rätt gå in och häva en sådan verksamhet — om polisen kommer på den. Vi vet också hur det är: man måste ha klara bevis för att kunna ingripa, men om man väl kommit på brottslig verksamhet, så ingriper man också. Bakom varje sådant ingripande ligger det ett långvarigt spaningsarbete. Så man bör nog akta sig för att så här nonchalant och som från en kateder uttala sig nedsättande därom. Jag får säga, herr talman, att jag inte har mött maken till socialarbetare som dem vi har i Malmö och som har sysslat med detta Malmöprojekt, och ingen politiker i världen skall kunna ta äran av dem! Framgången i Malmö beror helt på en handfull engagerade människor — de är idealister, som inte ser på klockan för att notera om de arbetar på övertid, utan de vill rädda människoliv. Ett sådant engagemang är en nåd för en politiker att bedja om — därav framgången. Dessa människor är sannerligen värda allt stöd. Jag vet, herr talman, att den här diskussionen inte skall gälla det stora och vidriga prostitutionsfältet i dess helhet utan sexklubbarna — en bit av den här verksamheten som är synnerligen väsentlig och som föregående talare med all rätt varit inne på. Sexklubbarna är ju plantskolan för prostitutionen. Klubbägarna ”raggar” flickor i åldrarna 14, 15, 16, 17 år från diskoteken och ger dem en enklare uppgift på sin sexklubb. Där får flickorna undervisning av äldre prostituerade, och där lär de sig marknadsföring och allt annat i det sammanhanget. Jag kan verkligen hålla med om att alla sexklubbar är kriminella. Det fanns många sexklubbar i Malmö, men inte en enda där det inte förekom brottslig verksamhet. Koppleri och narkotikalangning hör till den vanliga veckans svarta affärer. Det gäller bara att komma på att sådan verksamhet förekommer. Det är emellertid inte alltid så enkelt. Mycket av det som förekommer här är bulvanverksamhet. Jag måste säga att polisen ofta för en hopplös kamp. Man måste ju ge tillstånd till den som ansöker om att få etablera en sexklubb, om de lokala förhållandena stämmer överens med normerna. Vad skall man annars göra? Sedan vet vi också att när marken börjar bränna under en klubbägares fötter, så är det snart en ny som tar vid. Då måste denne få tillstånd. Kriminalinspektör Lennart Kellerman är den hos polisen i Malmö som har hållit i det här projektet. Han upplever denna beklämmande cirkus. Han säger att en avdelning inom polisen klarar av tillståndsfrågan och synar lokalen i fråga. Samtidigt tar en annan avdelning hos polisen omedelbart itu med verksamheten på denna klubb. Man får inte rikta beskyllningar mot polisen därför att den agerar på detta sätt. Det är ju vi som bidrar till denna hycklande cirkus. Samhället gör sig löjligt genom att uppvisa denna godtrogna flathet. Ingenting sker, tycker man. Jovisst, frågan utreds f. n., det kommer ett betänkande rätt snart. Men vi vet ju gången av det hela: först skall detta betänkande ut på remiss, och sedan skall remissutlåtanden inhämtas. Därefter skall regeringen tänka, en proposition skall läggas fram, sedan skall denna malas igenom här i huset, och så rinner tiden i väg. Det finns något som heter fara i dröjsmål, herr talman. Medan vi håller på så här skördas många, många människoliv i samhällets simplaste grottekvarn. I motion 403 har jag försökt att anvisa en väg att gå. Jag har nämligen föreslagit en temporär stängning av sexklubbarna. Det kan regeringen åstadkomma på skilda sätt. Även om man inte stänger klubbarna direkt, så kan man mycket väl se till att de töms på sådan verksamhet som är nedbrytande. Man behöver inte kollidera med grundlagen etc. Jag har föreslagit en temporär stängning av klubbarna tills lagstiftningsarbetet är slutfört. Det skulle också kunna tjäna som en form av försöksverksamhet som skulle vara rätt välgörande för dem som har att syssla med lagstiftningsarbetet. Ingen kan väl påstå att det på något sätt skulle skada om man vidtog en sådan åtgärd. Därför går klämmen i motionen ut på att det skall vara en tillsvidareåtgärd. Framgången begynte i Malmö när polisen lyckades stänga sexklubbarna. Då kom flickorna ut på gatan, säger man. Nåväl, men då var det möjligt för socialvårdens folk att etablera kontakt med dessa människor. Om det brinner i knutarna, herr talman, kan man inte vänta med att kalla på brandkåren till påföljande dag. Jag menar att vi mycket väl på det här stadiet kan åstadkomma i varje fall en temporär stängning av sexklubbarna, tills vi får bättre förslag. Därför ber jag att få yrka bifall till min motion och till de övriga motioner som har snarlika yrkanden.

Herr talman! Jag beklagar om Mårten Werner inte lyssnade på vad jag sade i mitt tidigare inlägg, då jag kritiserade polisen. Jag skall ordagrant upprepa vad jag sade. Mårten Werner kanske uppfattar det den här gången. Jag sade så här: Om det nämligen var så att polisen i Stockholm, Göteborg och andra städer ingrep som den gjort i t.ex. Malmö, skulle inte problemet vara så stort som det är i dag. Jag är fullt medveten om det mycket förtjänstfulla arbete som framför allt socialarbetarna men också polisen har gjort i Malmö. Därför är inte problemet där motsvarande det som vi har i Stockholm, Göteborg och på andra håll. Sedan tycker jag att Mårten Werner är litet motsägelsefull. Jag är medveten om att lagstiftningen i dag är helt otillräcklig vad gäller sexklubbarna. Det är också därför vi från vpk har motionerat om att det skall finnas större möjligheter att stänga dem. Det finns emellertid redan i dag — det har exemplen från Malmö bevisat — möjligheter att ingripa. Jag kan inte komma ifrån att jag tycker att polisen på andra håll i landet inte tillnärmelsevis utnyttjar de möjligheter som finns. Man låter den här verksamheten fortgå till men för kvinnorna, till men för barnen och till men för kampen mot den ökande ekonomiska brottsligheten.
Herr talman! Jag uppfattade att Eva Hjelmström berömde polisen i Malmö, men hon var inte lika berömmande mot polisen i Stockholm. Jag hörde väl inte fel när jag uppfattade sådana uttalanden som att polisen skulle vara insyltad i vissa svårare affärer vid sådana här klubbar. Man måste ha mycket säkra belägg för att kunna påstå något sådant. Är det så väl beställt, Eva Hjelmström, att det finns möjligheter att stänga sexklubbarna, då behöver vi ju inte skriva sådana här motioner. Vi gör antagandet att det förekommer brottslig verksamhet vid sådana här klubbar. Vi lever dock i ett rättssamhälle, och polisen måste kunna belägga brott, innan den kan ingripa. För detta krävs ett mycket omfattande spaningsarbete. Därför menar jag också att det vore rimligt att man föregrep den här verksamheten genom att införa ett förbud mot sexklubbar.
Herr talman! Jag har inte påstått att polisen är inblandad i den här typen av verksamhet. Jag har sagt att jag inte kan undgå att gripas av en sådan misstanke, eftersom polisen agerar med sådan flathet som den faktiskt har gjort inte minst i Stockholmsområdet. Dessutom finns det en verksamhet i vilken polisen klart är inblandad och som tidigare vid ett flertal tillfällen har varit uppe till debatt här i kammaren. Jag tänker på den ökända spelhålan Alexander Lucas, som ju inte ligger Fonzies efter vad gäller att vara en destruktiv ungdomsmiljö.
Herr talman! Men det är ett misstänkliggörande, som jag tycker att det är oriktigt att framföra i riksdagen mot den kategori som kämpar med stora svårigheter för att sanera den här verksamheten. Vi behöver verkligen alla villiga själar. Om man möter socialarbetare eller poliser med sådant misstänkliggörande tror jag att de tappar motivationen för sina insatser — och den skall vi akta oss för att beröva dem.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande tar upp frågan om lagstiftning rörande offentlig pornografisk föreställning. Företeelsen är mer känd under benämningen sexklubb. I fyra motioner från lika många partier finns yrkanden som går ut på att sexklubbar bör förbjudas. Tilläggas kan att det också finns en femte motion med samma krav, som behandlas i ett annat utskott. Det finns således en samstämmig syn på frågan. Jag tänker inte i mitt inlägg ta upp någon debatt i själva sakfrågan utan endast skicka med några ord på vägen när det gäller den fortsatta handläggningen. Som framgår av utskottsskrivningen avser prostitutionsutredningen, som bl.a. har till uppgift att lägga fram förslag angående sexklubbarna, att redovisa resultat av sitt arbete under första halvåret i år. Under sådana förhållanden är det brukligt att avvakta utredningen och de regeriugsförslag som följer. De är således enbart av det skälet som utskottet har avstyrkt bifall till motionerna i fråga, däribland också en som väckts av Gunnel Jonäng och mig. Utskottet har framhållit att det är angeläget att ett förslag i detta hänseende föreläggs riksdagen snarast möjligt. För egen del ser jag det som ett krav att så sker. Jag vill härmed, med andra ord, understryka vikten av en skyndsam vidare handläggning, så att riksdagen snarast kan fatta beslut i frågan. Härmed yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Under 1970-talet har vi fått allt råare pornografiska våldsskildringar i underhållningslitteratur och film och i veckotidningarna. Synen på sexualiteten, synen på främst kvinnor som sexobjekt i herrtidningarna är djupt förnedrande. Herrtidningar med kvinnokroppar på förstasidorna säljs tillsammans med mjölk och falukorv i dagligvarubutikerna trots starka protester. Och trots att medlemmarna i KF fortsätter att protestera fortsätter såväl ICA som Konsum att sälja herrtidningarna tillsammans med det vanliga varusortimentet. Dessutom ställer de upp på att ha särskilt fin marknadsföring för de här herrtidningarna — och man kan kanske säga att sexklubbarna, som vi diskuterar här i dag, för en mer tillbakadragen tillvaro i jämförelse med herrtidningarna. Men det finns skäl att gå till lika hårt angrepp mot sexklubbarna som man gör mot herrtidningarna just av det skälet att det på sexklubbarna bedrivs en cynisk människohandel och att de kvinnor som arbetar på sexklubbarna ofta blir prostituerade och får missbrukarproblem. Det är inte någon rosentillvaro, som man ibland kan läsa i vissa naiva beskrivningar i exempelvis tidningarna Se, Lektyr och FIB-Aktuellt. Dessutom är sexklubbarna grogrund för organiserad ekonomisk brottslighet. Här finns också ett direkt samband med de dåliga ungdomsmiljöer som vi har läst om i tidningarna den senaste tiden och som framför allt finns i Stockholm — jag tänker på de klubbar som Eva Hjelmström tidigare räknade upp. Det är angeläget att socialarbetare och poliser får de lagliga instrumenten och resurserna att röja upp i dessa träsk. Nu kommer prostitutionsutredningen om ett par månader. Justitieutskottet har pekat på de direktiv prostitutionsutredningen har att lägga fram lagförslag som förbjuder sexklubbarna och ger kommunerna och polisen instrument att agera mot dem. Därför finns det ingen anledning att inte bifalla justitieutskottets hemställan. På samma sätt som när det gäller kvinnomisshandel, som tas upp under nästa punkt på föredragningslistan, finns det skäl att avvakta resultatet av den utredning som pågår och låta regeringen förbereda lagförslaget på det sätt som den brukar göra i dessa sammanhang. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till justitieutskottets hemställan och avslag på motionerna. Jag tror inte vi löser de hör problemen genom att i dag rösta för motionerna.

Herr talman! Jag har inte så mycket att tillägga efter vad Gunilla André och Bonnie Bernström har sagt. Men jag vill ändå för motionärerna, som yrkat bifall till sina motioner, understryka att riksdagen väntar på förslag från regeringen med anledning av prostitutionsutredningens arbete — jag tror att de är medvetna om det. Det arbetet beräknas faktiskt vara avslutat under första halvåret i år. Jag vill för Eva Hjelmström gärna understryka att den här utredningen tillkom efter ett tillkännagivande från riksdagen med anledning av ett betänkande från justitieutskottet. I det betänkandet uttalades också att arbetet borde syfta till en skärpt lagstiftning. Låt mig i detta sammanhang också säga att det inte är så enkelt att man bara rakt upp och ned kan yrka bifall till ett förslag om en ändring i allmänna ordningsstadgan. Ett sådant lagstiftningsarbete har kopplingar till yttrandeoch tryckfrihetsfrågor och det har kopplingar till brottsbalken. Vi brukar här i riksdagen inte bara ändra lagstiftning utan visst förarbete — det ingår i det sätt på vilket vi handskas med de här ganska tunga och besvärliga lagstiftningsfrågorna. Hur stor skärpningen bör vara anser jag att vi får ta ställning till när kartläggningen av verksamheten är klar, och det är den alltså ännu inte riktigt. Det tillhör inte den normala arbetsgången i riksdagen att riksdagen uppdrar åt regeringen att omedelbart verkställa lagändringar, när riksdagen själv har beställt en utredning med direktiv som innebär krav på skärpt lagstiftning, och det utredningsarbetet beräknas vara klart inom några få månader. Ändå vill jag understryka att utskottet så långt har velat gå motionärerna till mötes att vi i betänkandet uttalat att förslag till lagstiftning med anledning av prostitutionsutredningens förslag skall föreläggas riksdagen snarast möjligt. Det är ändå ett ganska långtgående uttalande av ett utskott när betänkandet ligger så nära i tiden. Mot den här bakgrunden anser jag att vi får ge oss till tåls med debatten i sak tills förslaget ligger på riksdagens bord. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till justitieutskottets hemställan.
Herr talman! Jag tackar för Björn Körlofs upplysningar. Jag vet också att det kommer ett betänkande. Arbetet är snart avslutat, säger Björn Körlof. Det är det dessvärre inte. Betänkandet skall ju fortsätta på remiss, osv. Vi känner till hela den omständliga proceduren. Det kan inte vara svårt att komma förbi regeringsformen 2 kap. 13 §, om man bara har särskilt viktiga skäl, som det heter i denna paragraf. Jag begriper att man skall avvakta resultatet av den utredning som pågår. Därför har jag yrkat på ett temporärt arrangemang — det vill jag att utskottets ledamöter skall observera; det har inte nämnts ett ord om det -— tills vi får fram en lagstiftning. Jag tycker nämligen att vi befinner oss i en så allvarlig situation. Jag menar att ett sådant temporärt arrangemang också skulle kunna vara till ledning för en kommande lagstiftning.
Herr talman! Jag blev inte särskilt mycket klokare av Björn Körlofs s.k. klarläggande. Först lät det som om man satt och skrev på en lag. Sedan blev det klart att det är det inte alls fråga om, utan vi väntar på Inger Lindquists betänkande, för kartläggningen av verksamheten skulle ännu inte vara klar. Jag vet inte om Björn Körlof har läst prostitutionsutredningens betänkande och Stockholms kommuns utredning Svarta affärer, men nog tycker jag att dessa över tusen sidor kartlägger vad det är fråga om. Nu skulle jag vilja veta den absoluta innebörden av det lagförslag som kommer, och jag skulle gärna ha klarhet i när det kommer. Här har vi suttit och väntat på lagförslag efter lagförslag, som vi har beställt av regeringen. Som jag framhöll tidigare mal det sannerligen långsamt, samtidigt som kvinnoprofitörerna och de kommersiella krafterna förvisso inte väntar.
Herr talman! Först vill jag säga till Mårten Werner att vi inte brukar använda oss av temporära arrangemang i frågor om strafflagstiftning och allmänna ordningsstadgan när det finns kopplingar till tryckfrihetsoch yttrandefrihetsfrågor. Det temporära arrangemanget skulle gälla ett halvår eller högst ett år, och jag tycker inte att det är en helt lyckad lösning. Till Eva Hjelmström vill jag säga att utredarens betänkande med lagförslag och motivering för lagförslagen inte föreligger. Däremot föreligger en rapport som Eva Hjelmström utförligt har uppehållit sig vid och som jag har tagit del av tillsammans med mycket annat i de här frågorna. Vi väntar på ett lagförslag. Det skall Inger Lindquist ge oss tillsammans med en motivering, och det har anknytning inte bara till yttrandefrihetsoch tryckfrihetsfrågor utan också till en del brottsbalksfrågor. Innan vi har fått förslaget tycker jag inte att vi kan ta ställning till hur lagstiftningen skall se ut.
Herr talman! Jag är ledsen om jag använde fel uttryck när jag sade prostitutionsutredningens betänkande. Jag är medveten om att det är en rapport som har lagts fram. Det skall alltså komma ett betänkande, som skall remissbehandlas. Det innebär att det kommer att ta rätt lång tid innan något händer på området, och det beklagar jag djupt. Som flera andra talare framhållit, är det faktiskt rätt brådskande. Men den viktigaste frågan i sammanhanget fick jag fortfarande inte något svar på. Vi vet att det inom regeringen åtminstone har funnits skilda uppfattningar i frågan: Kommer lagförslaget att gå ut på att man skall kunna stänga sexklubbarna?
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte svara på vad Inger Lindquists förslag kommer att innebära, och jag kan inte svara på vad remissinstanserna kommer att säga. Jag kan inte heller säga vad det kommer att leda till för regeringsförslag. Därför tycker jag att den här debatten är litet konstig. Innan vi har fått den utredning som riksdagen själv har beställt, kan vi väl inte springa före och säga exakt hur vi skall ha det, vilket Eva Hjelmström tydligen vill göra. När vi själva har beställt en utredning — och den kommer ändå förvånansvärt snabbt med hänsyn till att det är ett besvärligt område att utreda — får vi väl ge oss till tåls. Det är det minsta krav man kan ställa på respekt för riksdagens arbetsformer.

Herr talman! Inom prostitutionsutredningen har man utarbetat en rapport, och i den påpekas att den offentliga pornografiska föreställningen och de s.k. sexklubbarna är nya företeelser i det svenska samhället, om man ser dem i ett 1900-talshistoriskt perspektiv; de har förekommit bara ett drygt årtionde. När riksdagen 1971 upphävde brottsbalkens bestämmelser om straff för tuktoch sedlighetssårande handling ökade antalet sexklubbar väldigt snabbt. Nu kan man väl säga att antalet återigen har minskat, inte minst efter det arbete som har utförts i Malmö och som har berörts här tidigare. Men erfarenheterna under de år sexklubbarna har funnits har visat hur verksamheten ända från början har varit förknippad med oegentligheter och brott av olika slag. 1973 års regler med bl.a. tillståndsförfarande har inte inneburit några större förbättringar i det avseendet. Enligt min mening finns det ingen rimlig anledning att bibehålla den verksamhet som sexklubbarna bedriver. Den offentliga pornografiska föreställning som där erbjuds är en del av komplexet herrtidningar, pornografiska filmer, sexklubbar och prostitution, som alla i sig rymmer synen på kvinnan som ett ting, en vara man kan köpa. Det strider mot allt det som vi arbetar för när det gäller jämställdhet. Till det kommer förekomsten av organiserad brottslighet, som är oerhört svår att komma åt, vilket Eva Hjelmström också har nämnt tidigare. Det är alltså dags att stänga sexklubbarna. Den här frågan har diskuterats i riksdagen flera gånger.

Att man skulle stänga sexklubbarna var alltså inte utgångspunkten. Detta beslutades 1976. Nu har vi 1981. Det tar faktiskt ganska lång tid; det tycker jag att man kan hålla med Eva Hjelmström om. Vi har alltså fått den här rapporten, och nu väntar vi på förslag till åtgärder. Bonnie Bernström sade att vi inte löser problemen, om vi nu röstar på motionerna. Nej, det är sant, men vi markerar en ståndpunkt. Björn Körlof var väldigt osäker och menade att man inte kunde ta ställning nu, eftersom maninte vet hur hård skärpningen av denna lagstiftning bör vara. I utskottets betänkande framhåller man också att ”det är angeläget att förslag till den lagstiftning som kan föranledas av prostitutionsutredningens arbete i detta hänseende föreläggs riksdagen snarast möjligt”. Här svävar man litet grand på målet, och därför vill jag yrka bifall till min motion.
Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av att Eva Winther här sade att om man röstar på motionerna markerar man en ståndpunkt. Det är väl ofta så, att vi i riksdagen försöker markera en åsikt genom att på olika sätt delta i debatterna. Men här gäller det också att få fram ett lagförslag, som polis och andra kan arbeta efter, och det kan vi inte få genom att rösta på motionerna här i kammaren i kväll, utan den saken måste ha sin sedvanliga gångiregeringsarbetet. Det tar inte kortare tid om man röstar på motionerna än om man röstar på utskottets förslag, och därför yrkar jag fortfarande bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Nej, men med tanke på det lagförslag som skall komma är det bra att vi markerar var vi står och vad vi vill att lagförslaget skall innehålla.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande 29 är rubricerat ”åtalsregler vid kvinnomisshandel m.m.”. Detta betänkande behandlar fyra motioner, varav tre handlar om åtalsreglerna. ”M. m.” får alltså anses avse den motion som Anita Persson och jag väckt och där vi föreslår möjlighet till rättegångsbiträde för misshandlade kvinnor. Att misshandlade kvinnor behöver många former av stöd torde vara ställt utom allt tvivel, och det har ju också många gånger påpekats här i kammaren sedan kvinnomisshandelns omfattning och allvar avslöjats de senaste två åren. För den som till äventyrs fortfarande tvivlar på att detta är ett stort problem, räcker det faktiskt med att titta på de siffror som redovisas i betänkandet på s. 4. Brottsförebyggande rådet har genom en undersökning av våldsbrotten kommit fram till att inte mindre än 22 6 av dessa brott kan rubriceras som hustrumisshandel eller kvinnomisshandel. Nämnas kan dessutom att i samma undersökning 18 96 av våldsbrotten kunde hänföras till dets.k. gatuvåldet, en betydligt mera uppmärksammad form av våldsbrott. Men som kvinna löper man alltså betydligt mindre risk att bli utsatt för gatuvåld än för misshandel inom hemmets väggar. Det är också väl känt att förhållandevis få kvinnomisshandelsfall leder till åtal och påföljd för gärningsmannen. Kvinnor behöver alltså mycket stöd i en sådan här situation. Riksdagen har ju också, som mycket riktigt påpekas i utskottsbetänkandet, beslutat att begära en översyn av behovet av akuta hjälpinsatser för misshandlade kvinnor. Det riksdagsbeslutet var vi mycket nöjda med, eftersom vi i hög grad var inblandade även i det motionsskrivande som föregick detta riksdagsbeslut. Det handlade dock i första hand om ett socialt stöd till kvinnorna. I den nu aktuella motionen har vi funnit anledning att uppmärksamma det juridiska stöd som kan behöva förstärkas för att kvinnor skall klara att fullfölja en polisanmälan och en rättegång. Det kan ofta bli en mycket påfrestande process för kvinnorna, därför att mannens försvarare utifrån sina utgångspunkter söker förringa våldet eller försöker minska tilltron till kvinnornas uppgifter. Vi tycker därför att det inom den allmänna rättshjälpens ram bör vara möjligt att förordna vad vi har kallat ett ”rättegångsbiträde”, som kan medverka både vid förundersökning och vid rättegång. Det är bara att beklaga att BRÅ:s rapport om kvinnomisshandel inte blivit klar ännu. I socialutskottets betänkande 1980/81:8 från december förra året förutskickades att den skulle bli klar före årsskiftet. Jag hoppas att den kommer snart, för jag tror nämligen att den ger belägg för att de krav som vi rest i motionen är berättigade. Justitieutskottet hänvisar nu dels till den översyn som övervägs inom Nr 117 regeringskansliet, dels till sexualbrottskommitténs tilläggsdirektiv. Den förstnämnda tycker jag inte alls är relevant i det här sammanhanget — den avser ju, som jag sade tidigare, insatser av en helt annan typ. Vad vi alltså kan hoppas på är sexualbrottsutredningen. I tilläggsdirektiven står det dels att man skall överväga ändrade åtalsregler — och jag håller gärna med de övriga motionärerna som anser att detta utredningsuppdrag brådskar—, dels att man skall se över förhörsmetodiken och överväga hur fasta och ändamålsenliga rutiner skall åstadkommas i det juridiska förfarandet. Det är i avvaktan på ändrade åtalsregler, tror vi, som rättegångsbiträden skulle göra mest nytta. Man kan förmoda att det är åtalsreglerna som sexualbrottsutredningen tar itu med först. Det är svårt att säga vilket som brådskar mest — allt brådskar faktiskt när det gäller åtgärder mot kvinnomisshandel. Vi har i vår motion om rättegångsbiträden velat ge ett konkret förslag. Tilläggsdirektiven till sexualbrottsutredningen är mycket allmänt hållna, och jag kan därför inte utan vidare hålla med justitieutskottet när man i betänkandet säger att motionsspörsmålet sålunda redan är aktualiserat. Herr talman! Jag har ändå inte för avsikt att mot ett enigt utskott yrka bifall till motionen.

Jag skulle vara tacksam om utskottets talesman här i kammaren ville bekräfta att den tolkningen är riktig. Ett sådant uttalande från justitieutskottet skulle nämligen vara ett starkt stöd för oss som har för avsikt att även i fortsättningen noga följa denna fråga.

Herr talman! Bakgrunden till vår motion är de fruktansvärda siffror som redovisas när det gäller omfattningen av den kvinnomisshandel som pågår i vårt land. Det är skrämmande att ungefär 800 kvinnor per dygn misshandlas i Sverige. Varje år förekommer det 200 000-300 000 misshandelsfall. Det är naturligtvis tecken på en psykisk ohälsa som drabbar inte bara den som blir slagen utan även den som slår och eventuella barn i familjen. Mannen som misshandlar, vem är han? En förlorare beroende av sin hustru som om hon vore hans mamma, rädd att bli övergiven, sårbar i sin manliga värdighet. Det är bilden som växer fram ur undersökningar som har gjorts. Johan Cullberg, psykiater, ser i misshandlaren det övergivna barnet som alltför hårt har bitit ihop om sin ilska och förtvivlan och som kanske inför 119 hotet att förlora sin fru tappar kontrollen över sig själv. Mannen behöver också hjälp att komma till rätta med sig själv. Barnen i hem där mamman misshandlas far också illa. Undersökningar i USA har visat att 37 96 av barnen i sådan miljö hade kroniska depressioner. Det är viktigt att misshandeln uppmärksammas och att familjerna får hjälp att reda upp sin situation. Mira Kukossaios, ordförande i Internationella föreningen för invandrarkvinnor, har påpekat att invandrarkvinnorna är starkt överrepresenterade när det gäller misshandel i Sverige. Hon protesterar mot att man accepterar detta förhållande, såsom sker bland sociala myndigheter och polis. Man accepterar det med motiveringen att det hör till invandrarnas kultur. Det är inte kultur utan kvinnoförakt. Mot den bakgrunden är det viktigt att vi får en ändring av reglerna i 3 kap. 11 § brottsbalken så, att åtal kan väckas även om kvinnan inte anmäler misshandeln eller tar tillbaka sin anmälan. I och för sig borde man, enligt min mening, kunna åtala redan nu. För att kunna väcka åtal för annan misshandel än sådan som är grov och sådan som har skett på allmän plats krävs att åtalet är påkallat från allmän synpunkt eller att målsäganden angivit brottet till åtal. I ”allmän synpunkt” borde det väl i vårt land ändå ligga att man inte accepterar att vare sig män eller kvinnor misshandlas på allmän plats eller i hemmet. Men det är kanske någon speciell juridisk tolkning som man inte förstår — ja, Björn Körlof nickar. Utskottet ställer sig förstående till att åtalsreglerna bör ändras med hänsyn till svårigheterna för kvinnan att anmäla en person som hon är känslomässigt bunden till. Det finns kanske en liten restriktion, och här citerar jag några rader på s. 5: ”Vad som nu har sagts sammanställt med intresset av att allt våld förhindras i största möjliga utsträckning talar enligt utskottets mening för att införa åtalsregler som inte på samma sätt som nu begränsar möjligheterna att använda straffbestämmelserna på området. Det är därför enligt utskottets mening angeläget att de aktuella åtalsreglerna ses över.” Mad kan koppla ”att införa åtalsregler som inte på samma sätt som nu begränsar möjligheterna att använda straffbestämmelserna på området” till de direktiv som citeras av utskottet på s. 3. Där står det bl.a. följande: ”Tänkbart är sålunda att behålla en prövning av om åtal är påkallat från allmän synpunkt för vissa grupper av lindriga misshandelsbrott på enskilt område. Även andra lösningar kan komma i fråga.” Jag undrar om utskottet har diskuterat det här. Vad ligger bakom? Finns det någon restriktion bakom dessa ord, så att möjligheterna begränsas på samma sätt som nu? Finns det något tillfälle då ni kan tänka er att det ändå skall vara omöjligt att åtala misshandel? Jag vill mycket gärna ha klarhet på den punkten. Jag vill fråga Björn Körlof: Betyder det som ni skriver i betänkandet att ni verkligen anser att åtalsreglerna bör ändras så, att åtal skall väckas, om misshandel äger rum även på enskilt område? Jag är tacksam för ett förtydligande på den punkten. F. ö. yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det råder inget tvivel om att den omfattande kvinnomisshandeln i vårt land måste stävjas, bl.a. med kriminalpolitiska medel. Men jag tror inte att någon är övertygad om att man kan stoppa den här tysta och dolda kvinnomisshandeln enbart genom att man ändrar på åtalsreglerna. Jag skall inte gå in i en debatt med Eva Winther om alla de här stora och svåra frågorna om mansoch kvinnoroller, alkoholproblem och familjesituationer m.m., som ändå är kärnan i detta chockerande och stora mänskliga problem. Jag har sagt att det är ett omfattande problem, trots att den totala omfattningen ändå är okänd och trots att mörkertalen är mörkare än vanligt. Det underlag som vi nu har säger ändå tillräckligt om det lidande och den ångest som så många kvinnor är utsatta för. Det kriminalpolitiska medel som främst diskuteras i detta betänkande är då möjligheten att låta misshandeln omfattas av en ovillkorlig åtalsplikt, varvid kravet på angivelse från målsäganden vid misshandel som inte är grov och som inte har skett på allmän plats tas bort. Man bör kanske säga att de nuvarande reglerna en gång har tillkommit för att bl.a. söka skydda just kvinnan. Ett ovillkorligt åtal ansågs då inte sällan kunna leda till att äktenskapet spolierades eller att hustruns situation blev ännu värre. Uppenbarligen har sedan dess en förskjutning av uppfattningarna ägt rum. Utskottet skriver nu: ”Med hänsyn till den utsatta situation som de kvinnor som misshandlats ofta befinner sig i kan det också enligt utskottets mening göras gällande”, och jag delar den uppfattningen, ”att man genom att lägga avgörandet i åtalsfrågan på kvinnan många gånger försätter henne i en orimligt svår valsituation.” Den fördel man en gång ville ge henne med de här reglerna har kanske i själva verket visat sig vara en ytterligare belastning. Herr talman! Vi väntar också i detta ärende ett betänkande under första halvåret 1981. Sexualbrottskommittén behandlar den här åtalsfrågan med förtur. Såväl motion 1980 81:1572 av Gunnel Jonäng som motion 1980/81:1578 av Annika Öhrström m.fl. får väl på det här viset anses vara tillgodosedda. Vad gäller rättegångsbiträde och hjälp och stöd åt misshandlade kvinnor, så arbetar sexualbrottskommittén också med dessa frågor. Vidare har riksdagen 1980 begärt ytterligare utredning beträffande hjälp och stöd åt dem som utsätts för misshandel. Jag vill passa på att försöka svara på Maj-Lis Lööws undran om sexualbrottskommitténs direktiv verkligen omfattar det förslag som hon har väckt. Utskottet skriver klart att det utredningsarbete som sexualbrottskommittén bedriver är av betydelse i det sammanhang som Maj-Lis Lööw har tagit upp. När vi skriver att motionsspörsmålet är aktualiserat, med hänvisning till bl.a. sexualbrottskommitténs arbete, så menar jag för min del att det måste innebära att just den fråga som Maj-Lis Lööw har aktualiserat ligger inom den ramen. Under alla förhållanden gör den väl uppenbarligen det efter den här debatten. Den fråga som Eva Winther ställde till mig är däremot betydligt svårare att svara på. Det finns inte någon klar gränsdragning mellan misshandel, ringa misshandel och grov misshandel. Mycket beror på hur situationen har utvecklats, vilket våld som har använts osv. Man kan väl åtminstone försiktigtvis ställa sig frågan om det omvända förhållandet, nämligen att kvinnan ger sin man en örfil av inte särskilt stark karaktär, omedelbart skall leda till åtal, eller om man kan tänka sig att andra former av resonemang kan föras. Jag har därmed inte sagt att den tolkningen skall läggas in i detta sammanhang, och jag menar inte heller att någon restriktion skall läggas på åtalsplikten när det gäller kvinnomisshandel. Men jag anser att vi ändå måste se om det finns vissa situationer där den typen av resonemang måste föras. Med detta vill jag yrka bifall till justitieutskottets hemställan.

Herr talman! Jag tycker detta är litet svävande. Om jag går ut på gatan och misshandlar en människa, då kan alltså åklagare och annan person — polis eller vem det nu är — väcka åtal. Men om jag misshandlar en människa inomhus, skall det inte gå — såvida det inte är grov misshandel. Det är ganska konstigt. Det där med örfil vet jag inte precis om man kan ta med i detta resonemang. Jag förstår att det är mycket svåra avgränsningar, men det borde ändå vara helt klart att man inte heller inom fyra väggar skall få hålla på och slå varandra.

Herr talman! I fråga om det sista som Eva Winther nu sade delar jag helt och hållet hennes uppfattning. Vi är alla överens om detta. Men vi har inte misshandelsrubriceringar som bara gäller kvinnor eller som bara gäller män. Misshandelsbrottet omfattar trots allt båda parter. Vi kan inte konstruera en brottsbeskrivning som bara gäller den ena parten i förhållande till den andra, utan den måste gälla generellt. Mot den bakgrunden tror jag inte att reglerna skall behöva leda till några bekymmer. Men vi är helt överens om att det här gäller ett kriminalpolitiskt medel som måste användas för att stävja kvinnomisshandel. Den stora betydelsen ligger i att kvinnan inte behöver känna sig hotad. Det står i rättegångsbalken att det under alla förhållanden kommer att bli åtal om kvinnan är hotad. Då vet mannen om det. Kvinnan kommer alltså inte att bli utsatt för hot om att dra tillbaka en angivelse. Det innebär ett stort framsteg enligt mitt sätt att se.

Herr talman! Hösten 1979 ägde en intensiv debatt rum här i kammaren med anledning av en interpellation av folkpartisten Kerstin Ekman om kvinnomisshandel. Som ett resultat av den debatten gav justitieminister Håkan Winberg tilläggsdirektiv till sexualbrottskommittén. Kommittén skulle enligt dessa ge förslag till ändring av åtalsreglerna så att kvinnomisshandel skulle komma att falla under allmänt åtal, vilket gäller för all annan misshandel. Kvinnomisshandel har historiskt sett betraktats som en privatsak. Ändrade åtalsregler har av många ansetts som ett integritetskränkande eller ett hot mot äktenskapet. Den motiveringen för att inte låta kvinnomisshandel falla under allmänt åtal anfördes också 1971. På liknande sätt uttrycktes detta iden gamla nykterhetsvårdsstadgan: Om alkoholist slår annan än hustru bör han omhändertas för vård. — Det var alltså först när man slog annan än hustru som det blev ett allvarligt brott. Sexualbrottskommittén, dvs. den utredning som fick de tilläggsdirektiv jag nämnde, har varit en långsamt malande utredning. Den tillsattes när den gamla sexualbrottsutredningen var på väg att föreslå att man skulle lagfästa en syn som alltid varit en belastning för kvinnan, nämligen ”skyllasig-själv-synen”. Den synen har funnits med inte bara i fråga om sexualbrotten utan också i fråga om kvinnomisshandelsbrotten. Herr talman! Det är ingen som helst skillnad mellan att slå någon på gatan eller att slå någon hemma i köket. Båda sakerna är lika avskyvärda. Därför är det märkligt att sexualbrottskommittén först nu, våren 1981, lägger fram ett förslag. Det har upplysts mig att man väntat och åter väntat på en beställd undersökning från en kriminolog, alltmedan misshandeln av kvinnor har fortsatt. På samma sätt som man kan kritisera prostitutionsutredningen för ett senfärdigt arbete kan man anföra kritik också mot sexualbrottskommitténs arbete. Nu skall ett förslag läggas fram under våren, och det är bra. Utskottet har med hänvisning till detta avslagit motionerna, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Jag vill dock kortfattat gå in på ytterligare en fråga, nämligen den som Björn Körlof tog upp i sitt inlägg och som gällde de motiveringar som framförts för att inte låta den här frågan falla under allmänt åtal. Han sade att motiveringen bl.a. hade varit att detta skulle kunna spoliera äktenskapet. Det har varit den officiella förklaringen, men i själva verket har det handlat om att man inte har respekterat kvinnoliv på samma sätt som mäns liv, att man tyckte att det går an att slå kvinnor, men däremot inte män.

Herr talman! 1979 infördes i svensk skattelagstiftning förbud mot avdrag för sådana koncernbidrag som fördes i flera led genom en koncern. Dessutom begränsades de fastighetsförvaltande fåmansföretagens rätt till avdrag för koncernbidrag. Nu vill regeringen luckra upp dessa bestämmelser och medge avdrag under vissa omständigheter. Den borgerliga regeringen har i detta stycke stöd av socialdemokraterna i riksdagens skatteutskott. Vänsterpartiet kommunisterna motsätter sig regeringens och socialdemokraternas förslag till uppluckring. Vi gör det av tre skäl. Det första skälet är fördelningspolitiskt. Allmänt sett är det inte försvarligt att nu ge ytterligare skattelättnader åt storföretag och förvaltningsbolag. Vi vet alla vilka tendenser som råder i fördelningspolitiken. Vi vet vilka bördor vanliga inkomsttagare och skattebetalare i dag måste ta på sig på grund av den ekonomiska krisen. Mot den bakgrunden är förslaget lika stötande som orättvist. Inte minst stötande är den lättvindiga brådska med vilken förslaget genomförs. 1979 års regler har tillämpats bara för ett års taxering. När man i alla andra sammanhang råkar komma med förslag till ändringar i något ärende brukar det heta att man först bör avvakta erfarenheterna av en ny lagstiftning. Här springer man emellertid snabbt i väg och ändrar. Det är en tjänstvillighet mot kapitalägarna som man inte kan ta miste på. Vpk är inte berett att visa en sådan tjänstvillighet. Det förvånar oss att socialdemokraterna är det. För det andra finns det ingen anledning att uppmuntra den här typen av undantag och dispenser. Det betyder att man vidgar möjligheterna att genom bokföringsmanövrer och formella manipulationer dölja sakförhållanden och undandra skatt. Detta är varken administrativt eller skattemoraliskt sett bra. För det tredje har saken en rättslig sida. Man tillskapar undantag och dispensmöjligheter för vissa fall. Detta kostar arbete för skattemyndigheterna. Det uppmuntrar företag att söka dispens och ökar därmed antalet skatteärenden. Och eftersom praxis är osäker och undantagen hänförs till speciella fall kan man vänta överklaganden och tvister. Här skall alltså skattemyndigheterna i denna situation tvingas lägga ner ett merarbete för att bedöma skäligheten av extra skatteförmåner åt vissa företag. Och det skall ske samtidigt med att vi vet hur otillräckliga resurserna hos myndigheterna är för granskning och revisioner. Resurser låses som kunde ha använts för att avslöja undandräkter och skattebrott. Det är i hög grad stötande. Mot den här bakgrunden, herr talman, kan vpk inte godkänna det föreliggande förslaget: Jag yrkar därför avslag på skatteutskottets hemställan Nr 117

Herr talman! Bakgrunden till reglerna om beskattning av koncernbidrag är Beskattningsregtanken att beskattningen skall vara neutral och oberoende av företagsform. I — Jerna för koncernpraktiken innebär det att oavsett om verksamheten bedrivs i ett eller flera bidrag företag skall det samlade resultatet ur beskattningssynpunkt bli lika om ägaren är densamma. Under sådana förhållanden kan alltså ett företag ge koncernbidrag till ett annat, vilket ur skattesynpunkt innebär att det givande företaget får avdragsrätt för bidraget och det mottagande företaget blir skattskyldigt. Det sker alltså en utjämning mellan företagen, och i realiteten blir beskattningen densamma som om det hade gällt ett företag. Det finns undantag från den här regeln av hänsyn till kommunernas skatteunderlag. Man kan inte flytta vinster i en kommun till vinst i en annan kommun. Då skall det ske en återläggning, dvs. en beskattning av bidraget i givarens kommun. Denna återläggning har gjort att det varit svårt att tillåta koncernbidrag i mer än ett led, trots att ägargemenskap kan finnas i flera led. Och sedan 1979 tillåts inte avdrag för koncernbidrag i mer än ett led. I några enstaka fall kan det här förbudet motverka realistiska företagsbildningar, och det är mot den bakgrunden som förslag lagts om undantag från den relaterade regeln genom ett dispensförfarande. Möjligheten att ge dispens skall ligga hos regeringen, och den skall därmed inte orsaka några besvärligheter hos taxeringsmyndigheterna. Dispensmöjligheten skall användas mycket restriktivt och praktiskt taget vara stängd om det vid den kommunala beskattningen skulle bli någon större avvikelse jämfört med resultatet vid direktbiarag. Med den starka skrivning som nu finns har utskottet ansett att frågan inte är av den arten att den ändrar skatternas materiella innebörd, utan att det är en fråga av teknisk natur, och därför har utskottet tillstyrkt propositionen. Det finns ytterligare ett annat förslag i propositionen, och det gäller ett undantag från förbudet om avdrag för koncernbidrag från fastighetsförvaltande fåmansföretag. Bestämmelsen att man inte skulle få ha koncernbidrag har tillkommit för att begränsa möjligheten till löneuttag i fastighetsförvaltningen just genom koncernbidrag. Då koncernbidragsundantaget kommer att medföra komplikationer för en del fastighetsägare, som bedriver rörelseverksamhet och som ägs av två företag med samma ägare — fastigheten av ett och rörelsen av ett annat — kan det bli vissa problem. Man menar att det går att ge dispens, liksom även då byggnadsrörelser är fastighetsförvaltare, men i sådana fall skall det tillämpas stark restriktivitet. Utskottet anser sig genom sin skrivning ha fått garantier för att det inte kan ske några dispensgivningar som gör att man tillåter just det man vill skydda sig emot, nämligen att ge fastighetsförvaltande fåmansföretag rätt att ta ut löner genom koncernbidrag. Man har skrivit in mycket starka restriktioner, och vi tycker för vår del — 125 från den socialdemokratiska sidan liksom från den borgerliga, eftersom utskottet är enigt — att det här mera är en teknisk fråga än en ändring av reglernas materiella innehåll. Därmed är bestämmelsen naturligtvis inte heller fördelningspolitiskt orättvis, för den är neutral gentemot vad den har varit tidigare. Det hela kan naturligtvis vara fördelningspolitiskt orättvist, men det ändras inte genom det här förslaget. Genom att ha direkta och öppna koncernbidrag undviker man krångliga bokföringsmanövrer, som sämre kan överblickas. Herr talman! Med det sagda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är litet genant, tycker jag, att en socialdemokratisk ledamot av skatteutskottet skall vara den som visar denna sällsporda omsorg om bolagsintressena. Men det är mycket egendomligheter i den vägen som man hinner uppleva i den här kammaren, när man har varit här ett antal år. Nu måste väl ändå Erik Wärnberg tala mot bättre vetande när han säger att den här undantagsbestämmelsen är neutral. Hela meningen är ju att det skall bli undantag som inte tidigare har varit möjliga, dvs. att det skall bli skattelättnader som inte tidigare kunnat beviljas. Dessa skattelättnader skall beviljas en liten speciell kategori medborgare. Jag tror att vi inom arbetarrörelsen i Sverige har varit överens om att denna kategori har nog så stora förmåner redan. Man kan väl ändå inte säga att en sådan reform är socialt och politiskt neutral. Inte heller är den neutral när det gäller företagen, för den är ju en uppmuntran till dem som genom komplicerade manövrer och företagsbildningar vill tillskansa sig fördelar. I det avseendet är bestämmelsen alltså inte heller neutral, såvitt jag kan förstå. Jag menar att det i praktiken är felaktigt att skapa ännu fler kryphål i den oerhörda snårskog som finns på skattelagstiftningens och inte minst den skattejuridiska praktikens område. Det är alldeles tillräckligt med sådana kryphål, och vi lever icke i en tid då man bör uppmuntra till ytterligare sådana här manipulatoriska beteenden genom undantag osv. Till sist må det väl ändå stå klart också för Erik Wärnberg att det blir mera arbete för myndigheterna i det här fallet — om inte annat skall de ju räkna ut skatt. Jag är helt övertygad om att de departementtjänstemän som skall handlägga sådana här ansökningar kommer att vara tvungna att rådgöra med skattemyndigheterna och få synpunkter på tillämpningen osv., innan de fattar sina beslut. Så visst blir det mera arbete för myndigheterna. De tvingas lägga ner ett arbete på detta som de annars kunde ha lagt ner på den välbehövliga kontrollen av och jakten på manipulatörer och skattesmitare, något som vi inom vpk och socialdemokratin här i riksdagen ändå varit överens om är synnerligen behövligt i detta budgetläge.
Herr talman! Låt mig börja med att tala om för Jörn Svensson — om han inte vet det förut — att jag är skatteutskottets ordförande, och som sådan står jag för utskottets betänkanden och får ofta försvara dem. Även mot kommunisterna eller mot vem det vara månde är det ytterst jag som är ansvarig för vad ett enigt skatteutskott har sagt. Märkvärdigare än så är det inte med det. Men jag vill fortfarande påstå att den dispensmöjlighet som har tillskapats inte ändrar de materiella reglerna något nämnvärt. Man kan kanske däremot ändra dem så att det nu blir lättare att kontrollera dem än vad det var förut, eftersom det är mycket lättare att kontrollera koncernbidragen än en massa andra kringgående rörelser. Genom att tillåta öppna koncernbidrag kan man helt enkelt undvika manipulationer som annars kunde göras. Så fort man misstänker att den här bestämmelsen används just för att komma undan skatt får dispens inte ges, har vi sagt. Man skall underlätta för företagen — utan att de skall behöva krångla till det hela med en samling av olika slags manipulationer för att komma ner till samma nivå. Meningen är att man med mycket enkla metoder skall kunna tillåta koncernbidrag även över två led, om man vet att det samtidigt inte innebär något skattefiffel.

Herr talman! Jag apostroferade Erik Wärnberg såsom ledamot av skatteutskottet — även ordföranden i skatteutskottet är väl ledamot av utskottet. Jag har mig fullt bekant, och det framgår med all klarhet, att utskottet är enigt. Det är just det som jag tycker är oroande och litet problematiskt. Jag hade inte väntat mig att det skulle vara så lätt för den borgerliga regeringen att uppnå enighet med socialdemokraterna på den här punkten. Nu säger Erik Wärnberg att det inte gäller någon nämnvärd ändring av reglerna. Nej, det har jag också klart för mig, och det är kanske inte någon stor sak. Men det väsentliga — i synnerhet mot bakgrund av det rådande ekonomiska läget och den rådande fördelningspolitiska situationen — är att denna lilla ändring är en ändring åt fel håll. Därför borde ni socialdemokrater inte ha gått med på den.

Herr talman! Frågan om TV-program för utlandssvenskar och andra svensktalande ute i världen tas upp i detta lagutskottets betänkande. Anledningen är en motion från föregående riksmöte av Evert Hedberg och mig själv. Såvitt jag förstår har denna motion behandlats mycket seriöst, med remiss och diskussioner med två av parterna — Sveriges Television AB och dess SIF-klubb. Man kan vidare förmoda att motionen också föranlett allvarliga förhandlingar mellan dessa båda parter. En tredje part, som inte kommer till tals, är den allmänhet som skulle kunna få del av de program som sänds i olika delar av världen. Numera är svenskar utomlands en ganska vanlig företeelse. Där vistas de kortare eller längre tider, och under utlandsvistelsen är de beroende av meddelanden och nyheter från hemlandet. I andra sammanhang räknar man med att ca 50 000 svenskar kontinuerligt befinner sig exempelvis på uppdrag för Sverige och då efterfrågar nyhetsprogram eller program som i övrigt sänds i Sverige — program som man emellertid förmenas att ta del av. Lagutskottet vill inte nu förorda lagstiftning på området, men avvisar inte helt den utväg som vi motionärer vill förorda. Jag har inte något annat yrkande än utskottets. Jag vill dock framhålla att vi motionärer kommer att avvakta de förhandlingar som nu pågår. Vi vill förutskicka att om förhandlarna inte lyckas komma överens, så återkommer vi till riksdagen i lagstiftningsfrågan.

Herr talman! ”Vi får inte tumma på utbildningen.” De orden använde en i utbildningsfrågor tongivande centerpartist förra veckan — inte här i riksdagens talarstol utan på en stämma i mitt hemlän. Han fortsatte: ”Kostnaden för utbildningsväsendet är en investering för framtiden mera än en konsumtion. Det gäller våra ungdomars framtid.” Jag instämmer helt i dessa uttalanden. Jag vågar också påstå att mitt parti instämmer, men det gör helt tydligt inte regeringspartierna och riksdagsmajoriteten. Det tummas nu ganska vilt på utbildningen. Tjocka, fula ”tummar” klämmer regeringen dit. På snart sagt alla områden i utbildningspolitiken drar man ner verksamheten, stryper åt. Även på det område som vi nu skall behandla, studiestödsområdet, ”tummar” man betänkligt. Basbeloppsförändringen underminerar studiemedelssystemet. Studiemedlen blir mindre värda för var dag som går. Studiehjälpen, som samtliga riksdagspartier i uttalanden och i riksdagsarbetet de senaste åren sagt sig vilja prioritera, försämras nu i stället för att förbättras. Studiestödsutredningen överlämnade i juni månad förra året ett väl genomarbetat betänkande med förslag på reformering av studiestödet till 16-19-åringar i gymnasial utbildning. Precis det hade regeringen beställt och även haft brådska med. Nu har snart ett år gått utan att regeringen ens skickat ut förslaget för sedvanlig remissbehandling. Nu ligger resultatet av utredningens omfattande kostnadskrävande arbete undanstucket i någon byrålåda på utbildningsdepartementet. Där finns det risk för att det blir bortglömt och i vissa delar inaktuellt. Skall det bli vanligt att man behandlar utredningsbetänkanden på det här viset i framtiden? I så fall kan utredningsväsendet verkligen ifrågasättas. Även vuxenstudiestödet blir för varje borgerligt regeringsår allt mindre värt. Det är stora försämringar som man har lyckats genomföra under de fem år som gått sedan reformen infördes. Även i år krymper stödens värde genom att penningvärdeförsämringen tillåts slå igenom och genom andra åtgärder som jag skall visa på senare. Till socialförsäkringsutskottets betänkande 1980/81:22 har vi socialdemokrater fogat fem reservationer. Utan att försämra budgetsituationen skulle bifall till de reservationerna förbättra den ekonomiska situationen för många studerande, förbättra för sådana studerande som bäst behöver bättre stöd. På studiehjälpsområdet föreslår vi i reservation nr 1 att inackorderingstilllägget höjs från 315 kr. per månad till 350 kr. per månad, att inkomstgränsen för inkomstprövat tillägg för ensamstående föräldrar och inkomstgränsen för det behovsprövade tillägget höjs i högre grad än vad regeringen föreslår. Det inkomstprövade tillägget och det behovsprövade tillägget är de delar av studiehjälpen som direkt riktar sig till dem som har det svårast att finansiera sina barns gymnasiestudier, så det är helt stilenligt och konsekvent att den sittande regeringen och utskottsmajoriteten är särskilt snåla på dessa områden. Det som möjligen förvånar är att centerpartiets ledamöter följer som i ledband. Tidigare har de åtminstone i tal sagt sig vilja slå vakt om dessa tillägg. Inackorderingstillägget har centerledamöter t.o.m. öppet slagits för före maktskiftet. Nu är det andra som bestämmer. Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Förmodligen på grund av missförstånd har riksdagens beslut inte i alla avsnitt tolkats enligt utskottets intentioner. Intyg om att elev brutit sambandet med föräldraekonomin har vanligtvis skrivits av skolkamrat. Detta var inte meningen. Regeringen föreslår nu att CSN skall utvärdera reformen och föreslå förändringar. Från socialdemokratiskt håll ansåg vi att det skulle ta onödigt lång tid att rätta till missförstånden på det sättet. Därför föreslog vi i vår motion omedelbara åtgärder. Utskottet har nu enats om de socialdemokratiska förslagen i detta avsnitt men föreslår ändå att moiionen även på den här punkten skall formellt avslås. Det här illustrerar ganska väl den borgerliga majoritetens dilemma i riksdagen. Från socialdemokratiskt håll är vi inte så värst besvikna över att vi får våra motioner formellt avslagna, när vi som här får våra idéer och förslag realistiskt behandlade och som en naturlig följd tillstyrkta. På det viset får riksdagen möjlighet att fatta ytterligare några kloka beslut trots nuvarande majoritetskonstellation. Fortsätt gärna på den linjen! På studiemedelsområdet föreslår vi omprioriteringar för att det relativt låga anslaget skall användas på bästa möjliga sätt. Vi föreslår att äktamakeprövningen för beviljande av studiemedel återinförs och att tilläggsavgiften för kvarstående studiemedelsavgift höjs. De medel som på det här viset ställs till förfogande vill vi bl.a. använda till att återställa basbeloppets tidigare värdebeständighet. Den för studiemedelstagarna absolut viktigaste reformen f. n. är återställandet av basbeloppet. Jag har tidigare sagt i den här talarstolen och upprepar det: Med stor säkerhet är studiemedelstagarna de som mest känner av hur den ändrade basbeloppsberäkningen urholkar deras ekonomi och möjligheter att heltidsstudera. Det är hårt för pensionärerna, men jag tror att det känns hårdare för dem som studerar. Deras ekonomi tål helt enkelt inte sådana här påfrestningar. Jag yrkar bifall till reservation 2. Vuxenstudiestödet infördes 1975 för att i någon mån utjämna utbildningsklyftorna i vårt samhälle. Stödet skulle utgå till tidigare lågutbildade, som förvärvsarbetat före utbildningen. Stödet har kommit att användas främst av löntagare. Helt i linje med vår nuvarande regerings högerprofil har den föreslagit och genomdrivit många försämringar av reformen under senare år. Jag skall ge några exempel. Vuxenstudiestöden är skattepliktiga och inbringar extra skattemedel till stat och kommun. Dessa skattemedel betalades tidigare schablonmässigt tillbaka till vuxenstudiestödet — ett system som fungerade väl. Riksdagens majoritet beslutade förra året att dra tillbaka denna återbäring till statskassan. Det betyder att över hundra miljoner per år nu går de vuxenstuderandes näsa förbi. Ersättningar till elever i grundutbildning för vuxna, den s.k. analfabetiseringsundervisningen, utgick tidigare direkt ur budgeten. Nu tas dessa pengar, omkring 70 miljoner per år, ur vuxenutbildningsmedlen. Slutligen har den borgerliga regeringen infört betämmelser som innebär att utbildningsåtgärder för företagarorganisationer och för deras studieinformation bekostas av vuxenutbildningsmedlen — detta utan att egenföretagarna erlägger ett öre i avgift till de medlen. Vi kräver nu från socialdemokratiskt håll i utskottet att även egenföretagare skall erlägga en något begränsad vuxenutbildningsavgift. Det förstärker fonden och är samtidigt en rättvisefråga. Vi kräver vidare att timstudiestödet liksom timersättningen för grundutbildning för vuxna skall höjas till 35 kr. per timme och inkomstbidraget till 210 kr., och att medel skall beräknas för ett oförändrat antal dagstudiestöd, 16 000. Regeringen och utskottsmajoriteten föreslår 1 100 färre studiestöd. Vidare föreslår man att timstudiestödet skall utgå med endast 33 kr. och dagstudiestödet med 198 kr. per dag. Jag yrkar bifall till reservation nr 3. Hälsovården för högskolestuderande sköts nu huvudsakligen genom de studerandes egna organisationer. Till denna verksamhet utgår statsbidrag. Dessa statsbidrag har sedan verksamheten började i mitten på 1960-talet i stort sett följt kostnadsutvecklingen. Även på detta område får nu de studerande känna av den borgerliga regeringens svångremspolitik. Trots den höga inflationstakten föreslår man ingen höjning av dessa anslag. Man använder penningvärdeförsämringen till något slags naturlig sänkning av bidragen. Den socialdemokratiska oppositionen i utskottet anser att de studerande är värda en bättre behandling och föreslår att bidragen till hälsovården höjs till 23 kr. per studerande intill ett antal av 10 000 och till 16 kr. per studerande för varje ytterligare. Det är en generell höjning på en krona per studerande. De medel som studerandeorganisationerna disponerar till studerandehälsovården används både till den reguljära sjukvården och till förebyggande åtgärder. När man som nu årligen drar in på bidragen till hälsovården är det naturligtvis omöjligt att i någon större utsträckning dra ned kostnaderna på sjukvården. Det är så att säga fasta kostnader. Därför blir det den förebyggande vården som kommer i strykklass. Vad innefattas då i den förebyggande vården? Ja, det viktigaste inslaget i den vården är kampen mot droger, mot narkotikamissbruk och spritmissbruk. Det är alltså denna så oändligt viktiga verksamhet som den borgerliga regeringen och utskottsmajoriteten nu slår undan benen för. Nog är det väl mer värt att satsa på kampen mot de här vidriga inslagen i vår välfärd än att t.ex. motsätta sig ett återinförande av äktamakeprövningen? Jag yrkar bifall till reservation nr 4. I reservation nr 5 föreslår vi konsekvensåtgärder i anslutning till reservationerna 14. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till samtliga socialdemokratiska reservationer som är fogade till utskottets betänkande.